Herr talman! Gunnar Nordmark har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att det i framtiden inte ska vara möjligt att begränsa öppettiderna i samtliga vallokaler i en kommun. Enligt 10 kap. 1 § vallagen ska en vallokal vid val till riksdagen och vid val till landstings och kommunfullmäktige hållas öppen för röstning mellan kl. 8.00 och 20.00 samt vid val till Europaparlamentet mellan kl. 8.00 och 21.00. Om väljarna i distriktet ändå får tillräckligt bra möjligheter att rösta får valnämnden bestämma att vallokalen i ett visst valdistrikt ska vara öppen för röstning under kortare tid. Bestämmelsen har denna lydelse från och med 2002 års val. Tidigare var det den centrala valmyndigheten som beslutade om begränsningar i öppethållandet. Ändringen föranleddes av bedömningen att det är kommunen som, med sina kunskaper om de lokala förhållandena, har bäst förutsättningar för att ta ställning till om en begränsning är godtagbar därför att väljarna i distriktet ändå får tillräckligt goda möjligheter att rösta . Jag tror fortfarande att det var befogat att genomföra den här förändringen. En tjänsteman på Valmyndigheten i Solna kan knappast ha lika goda förutsättningar som ledamöterna i den lokala valnämnden att avgöra hur röstmottagningen bäst bör organiseras i den enskilda kommunen. Detta innebär givetvis inte att det inte skulle kunna finnas fall då en kommun ändå går för långt i begränsningar av vallokalernas öppethållande. Regeringen har nyligen tillkallat en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att se över bestämmelserna i vallagen och lämna förslag till en ny lag . Kommittén ska vara färdig med sitt arbete senast den 1 november 2004. Utöver vad som särskilt nämns i direktiven får kommittén överväga även andra bestämmelser som reglerar genomförandet av val och - inom ramen för valsystemets grundläggande principer - lämna de förslag till förändringar som kommittén anser vara befogade. Jag har erfarit att kommittén avser att se över bland annat de bestämmelser som Gunnar Nordmark nu aktualiserar. Innan kommittén har redovisat resultatet av sina överväganden är jag inte beredd att vidta några åtgärder i denna fråga.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Nuder för svaret. Jag noterar med tillfredsställelse att den parlamentariska kommitté som statsrådet hänvisar till uppenbarligen kommer att ta upp frågan om hur vallagens 10 kap. om öppettider i vallokaler ska vara utformat. Det tycker jag är bra. Samtidigt skulle jag gärna vilja höra statsrådets mer principiella inställning vad gäller öppettider i vallokaler. I vallagens 10 kap. talar man om enskilda valdistrikt. I förarbetena till lagen talar man också om särskilda skäl för att begränsa öppettiderna. Som sådana särskilda skäl har tidigare uppfattats att det har rört sig om valdistrikt med få röstande där det inte har varit motiverat att ha öppet hela dagen. Valmyndighetens tolkning är att det strider mot den anda som finns i lagen att stänga vallokalerna i samtliga valdistrikt i en kommun under ett antal timmar under en dag. Statsrådets kollega statsrådet Sahlin har gått ännu längre och påpekat att den här typen av beslut strider mot lagen och alltså är direkt lagstridiga. Jag undrar hur statsrådet ser på den här uppfattningen från Valmyndigheten och från statsrådet Sahlin. Sedan skulle jag också vilja höra hur statsrådet rent principiellt ser på hur vi behandlar val i det här landet. Vi har ju den uppfattningen att det är viktigt att vi har ett högt valdeltagande, och det är inte för att slå någon form av rekord, utan därför att ett högt valdeltagande ger valen och de valda en betydligt ökad legitimitet. I det förra valet till EU-parlamentet hade vi stora problem med valdeltagandet. Det var bara 39 % som röstade. Jag vet att både statsrådet och jag tycker att det var en pinsamt låg siffra. EU-parlamentet var, och är nu, en än mer viktig institution för svenskt vidkommande. Det är viktigt att de människor som vi sänder dit har en kraftig legitimitet i sitt mandat, och då är det viktigt att vi får ett högt valdeltagande. Attityden hur man behandlar val blir ju bestämmande för om människor uppfattar val som viktiga eller inte. Jag är rädd för att ett begränsande av öppettiderna i valdistrikten i en kommun markerar att det här valet inte är så viktigt. Jag undrar hur statsrådet ser på att man i en hel kommun begränsar öppettiderna i samtliga valdistrikt. Främjar det ett högt valdeltagande?
Herr talman! Jag delar uppfattningen att det är av oerhört stor betydelse att vi har ett högt valdeltagande, och det gäller inte bara valet till Europaparlamentet utan samtliga val. Det är självfallet så att möjligheten att rösta är av betydelse för graden av valdeltagande. Vallagen och allmänna uttalanden från regering och riksdag genomsyras av en vilja att ge så många som möjligt tillfälle att rösta under så lång tid som möjligt. Det är grundregeln i vallagen. Nu har vi emellertid sedan lång tid tillbaka haft möjlighet att begränsa öppethållandet. Tidigare var det, som jag sade i mitt svar, en enskild tjänsteman som beslutade om ett begränsat öppethållande. Vi tycker att det är en bättre ordning att man beslutar om det på kommunal nivå. Men eftersom det här är en så pass fundamental fråga i demokratin finns det, som jag också sade i mitt svar, skäl att genomlysa under vilka omständigheter som ett begränsande bör ske. Visst kan det verka bestickande att man i en enskild kommun stänger samtliga vallokaler under en viss tid. Det ska å andra sidan vägas mot att man kanske har fler ställen där man kan rösta. Jag tror att det är en balansgång som man bäst kan överväga lokalt. Detta en fråga som är av stor principiell betydelse. Jag välkomnar den här interpellationen och har därför tagit initiativ till att kommittén som nu arbetar ska granska de här frågorna.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag märker att statsrådet besjälas av samma vilja och önskan som jag att vi får ett högt valdeltagande. Jag tycker att det är bra att statsrådet har tagit ett initiativ till att man ska se över den här frågan. Jag tycker samtidigt av rent principiella skäl att man ska ha en god tillgång på vallokaler. Det är framför allt av fundamental vikt att man behandlar Europaparlamentsvalet på samma sätt som man behandlar andra val. Jag menar att vi skickar ut en felaktig signal om vi säger att det kan vara berättigat att stänga när det gäller val till Europaparlamentet. Jag har svårt att tänka mig att någon skulle applådera ett beslut om att man i kommun-, landstings eller riksdagsval stängde samtliga vallokaler under ett antal timmar med motiveringen att man skulle spara lite pengar.
Herr talman! Jag tror att vi är ense om det angelägna i att vallokalerna ska vara öppna så länge som det bara går. Samtidigt är jag angelägen om att beslutet om att möjligen begränsa öppethållandet ska ske lokalt. Jag skulle emellertid gärna se att Vallagskommittén såg över om man skulle kunna förstärka befogenheterna för länsstyrelserna i egenskap av regional valmyndighet på samma sätt som vi redan i dag har när det gäller att slå vakt om de funktionshindrades möjligheter att rösta. Det är möjligt att det behövs ett samrådsförfarande mellan en kommunal valnämnd och den regionala tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen, när ett begränsat öppethållande ska ske och under vilka former det ska ske. Det bör Vallagskommittén studera.
Herr talman! Jag tackar än en gång statsrådet för svaret. Jag kan konstatera att här finns en samsyn. Jag välkomnar också de tankar som statsrådet har om låta den regionala valmyndigheten i större utsträckning vara med och ha synpunkter på och inflytande över hur öppettiderna ska vara.